Herr talman! Det betänkande som vi nu har att behandla är en naturlig uppföljning inom skatteområdet av den nya äktenskapsbalken. Riksdagen antog den i våras, och äktenskapsbalken träder i kraft vid det snart stundande årsskiftet. Självfallet hade det varit bättre om skattefrågorna, och kanske också andra följdfrågor, hade behandlats i samband med vårens lagstiftning. Den ursprungliga propositionen, den s.k. lagrådsremissen, var behäftad med en hel del svagheter. Glädjande nog har emellertid finansministern tagit hänsyn till lagrådets påpekanden och i alla väsentliga frågor rättat sig efter lagrådets ändringsförslag. Från moderata samlingspartiets sida anser vi sålunda, när det gäller själva sakfrågan, att den föreliggande propositionen på ett i stort sett acceptabelt sätt anpassat skattelagstiftningen till den nya äktenskapsbalken. Vi har dock några invändningar att göra. Vi skriver i dag den 16 december, och det återstår sålunda blott två veckor innan den nya lagstiftningen skall träda i kraft. På ungefär sju arbetsdagar skall alla de ändringar av testamentarisk eller annan art som kan anses erforderliga ske. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt, i synnerhet som nästan all information lyst med sin frånvaro. Vi vill allvarligt protestera mot det sätt på vilket ärendet handlagts. Det kunde då ha varit naturligt att yrka på ett senare datum för ikraftträdandet av förslagen i proposition 61. Detta låter sig dock inte göras, då man knappast kan ha ett ikraftträdande för äktenskapsbalken och ett annat senare för hithörande skattelagstiftning. En annan variant vore att yrka på ett senare ikraftträdande för både äktenskapsbalken och skattelagstiftningen. Inte heller detta går enligt vår uppfattning att genomföra. Beslutet om en ny äktenskapsbalk fattade riksdagen för ett halvt år sedan, då ju också ikraftträdandedagen blev känd. Under detta mellanliggande halvår har förmodligen en lång rad åtgärder vidtagits mot bakgrund av ett ikraftträdande vid årsskiftet. Vi vill då naturligtvis inte medverka till att så ändra spelreglerna. I samband härmed kan det vara anledning att påtala att om propositionen i dag antas av riksdagen och sålunda träder i kraft vid årsskiftet, kan även inkomstskatten komma att skärpas på ett sätt som säkerligen inte förutsetts, och i varje fall väl knappast avsetts. Vad frågan gäller är upplösning och beskattning av vissa reserver som kan komma att ske vid arvsfall efter nyår. Det angivna exemplet kan illustrera hur det kan gå om en lagstiftning forceras fram utan att tänkbara följder tillräckligt omsorgsfullt penetrerats. Vi förutsätter och kräver att regeringen snarast återkommer till riksdagen med förslag så att de här påtalade nackdelarna elimineras. Förutom den reservation som tar upp denna fråga och den bristande informationen har vi moderater tillsammans med utskottets centerpartister tre reservationer som gäller grundavdragets storlek vid arvsoch gåvobeskattningen. Enligt propositionen skall grundavdraget vid beräkning av arvsskatt för efterlevande make/maka höjas från 100 000 kr. till 200 000 kr. Detta förslag har som bakgrund en undersökning som gjordes 1981. Andemeningen var att grundavdraget för makar skulle höjas till en nivå så att någon arvsskatt normalt inte skulle utgå. Med hänsyn till penningvärdesförsämringen under mellanliggande år föreslår vi nu en höjning av grundavdraget till tolv basbelopp, vilket i år motsvarar närmare 300 000 kr. I reservation 4 föreslår vi att grundavdraget för barn m.fl. i klass I sätts till fem basbelopp och grundavdraget i klass II och III bestäms till två basbelopp. Slutligen föreslår vi att grundavdraget vid gåvobeskattningen höjs från 2 000 till 5 000 kr. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 2t.o.m. 6.

Herr talman! Vi skall nu behandla skatteutskottets betänkande 1987 88:61, som föreslår ändringar i arvsoch gåvoskattelagstiftningen i äktenskapsbalken. Riksdagen har under våren fattat beslut om äktenskapsbalken, lag om sambors gemensamma hem samt om ikraftträdande och följdlagstiftning. I dag är arvsreglerna utformade så att biologiskt släktskap omedelbart blir utslagsgivande i arvsrättsligt hänseende. Förändringen innebär att detta traditionella synsätt överges till förmån för ett system där efterlevande make får en direkt rätt till arv före gemensamma bröstarvingar. Vad den efterlevande maken ärver skall innehas med fri förfoganderätt. När den efterlevande i sin tur avlider skall bröstarvingarna till den först avlidne ha rätt till efterarv i den sistnämndes kvarlåtenskap. I reformen är dessutom inbyggd en reglering av vad samboförhållande skall leda till egendomsrättsligt när samboförhållandet upplöses genom ena partens död. I dessa fall blir det visserligen inte fråga om arvsrätt, men de blir ändå arvsskatterättsligt viktiga, då man får räkna med att sambor kommer att upprätta testamenten till förmån för varandra. Samma förhållanden kommer också att gälla homosexuella sambor. Den civilrättsliga reformen innebär genomgripande förändringar av vissa delar av äktenskapslagstiftningen och arvslagstiftningen. Lagstiftningen om skatt på arv och gåva är i princip avhängig av den civilrättsliga lagstiftningen på det sättet att vissa bestämmelser i den skatterättsliga lagstiftningen automatiskt får en annan innebörd genom ändringar i den civilrättsliga lagstiftningen. Som exempel kan nämnas att det i arvsoch gåvoskattelagstiftningen i flera fall talas om arvinges lott. Vad som menas med arvinge är beroende av vad som i sin tur sägs i den civilrättsliga lagstiftningen. Förr var make inte arvinge. Däremot är make enligt de nya reglerna arvinge. Det finns flera liknande exempel. Detta tar jag upp enkom för att påvisa att den civilrättsliga och skatterättsliga lagstiftningen måste ses i ett sammanhang för att man skall veta vilka testamentariska eller andra dispositioner man vill göra i anledning av den ändrade lagstiftningen. Vid behandlingen i lagutskottet begärde folkpartiet, men också moderata samlingspartiet och centerpartiet, att den nya lagstiftningen skulle behandlas av riksdagen först när beslut även kunde fattas om ikraftträdande, övergångsbestämmelser samt ändringar i arvsskattelagstiftningen. Detta yrkande avvisades av majoriteten, och riksdagen beslutade i början av april i år om äktenskapsbalk, sambolag och ändringar i arvslagstiftningen. Senare under våren behandlades propositionen med förslag till ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Folkpartiet yrkade då i en reservation att reformen inte borde träda i kraft förrän den 1 januari 1989. Först den 9 november kommer propositionen med förslag till ändringar i arvsoch gåvobeskattningen. Det måste få sägas att det är anmärkningsvärt att förslaget framlagts så sent att riksdagsbeslut kan fattas först i dag, den 16 december, när det gäller bestämmelser som skall träda i kraft den 1 januari 1988. Det blir härigenom en orimligt kort tid för människor att sätta sig in i de nya reglerna. Medborgare och yrkesverksamma jurister kommer alltså att ha 15 dagar på sig för att ta del av de nya skatterättsliga lagarna och vidta de ändringar i äktenskapsförord, testamenten och andra handlingar som de bedömer som nödvändiga. I dessa 15 dagar ingår dessutom julhelg och nyårsafton — med allt vad det innebär av andra aktiviteter. Det är inte ens säkert att den nya lagtexten hinner publiceras i Svensk författningssamling innan lagen träder i kraft. Yrkesverksamma jurister torde knappast prenumerera på riksdagstrycket. Detta är ännu en komplikation.

Lagrådet har som ett exempel pekat på det fallet när ett par har gjort ett inbördes testamente till den efterlevande partens förmån och rutinmässigt lagt till: ”dock med förbehåll för bröstarvinges laglott”. Efter den 1 januari kommer sådana här reservationer att ge upphov till tolkningsproblem. Eftersom informationen om de skatterättsliga konsekvenserna av den nya familjerätten inte hinner spridas till allmänheten i så god tid före ikraftträdandet att de enskilda har någon reell möjlighet att anpassa sig till ändringarna i rättsläget, anser vi i folkpartiet att starka rättssäkerhetsskäl föreligger för att hela reformen senareläggs. Herr talman! I propositionen om ändringar i arvsoch gåvoskattelagstiftningen föreslås att huvudregeln även i fortsättningen skall vara att arvsskatten beräknas schematiskt på grundval av de uppgifter som finns i bouppteckningen. Den efterlevande makens skattefria giftorättsandel skall då beräknas till hälften av makarnas bo, och återstoden fördelas enligt lag och testamente. Sedan finns det regler för hur det schematiska förfarandet skall kunna frångås.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 14 berörs vissa ändringar i arvsoch gåvolagstiftningen med anledning av den nya äktenskapsbalken. Som riksdagens ledamöter säkert kommer ihåg, beslutade riksdagen i våras om vissa ändringar i äktenskapsbalken. Först nu har regeringen kommit med de nödvändiga förslagen till ändringar i skattelagstiftningen. Det är i allra högsta grad otillfredsställande att riksdagen i dag, den 16 december, skall fatta ett beslut som träder i kraft den 1 januari 1988. Det rör sig om ett beslut som i hög grad förändrar arvsreglerna och de förutsättningar man tidigare utgått ifrån. Vissa frågor har man inte ens uppmärksammat i propositionen, t.ex. hur skogskonto och investeringsreserv skall behandlas vid den ena makens bortgång. Nuvarande regler är utformade med den förutsättningen att det alltid uppstår ett dödsbo efter en bortgången. Med den nya lagstiftningen uppstår i de flesta fall inget dödsbo, därför att den efterlevande maken eller makan övertar hela boet. Det är otillfredsställande, minst sagt, att lagstifta när vi är medvetna om att det finns sådana brister i förslaget. Men vi är tyvärr tvungna att anta vissa ändringar med anledning av den nya äktenskapsbalken; annars skulle situationen i en del fall bli än värre. I reservation nr 2 begär vi reservanter att regeringen snarast, och med verkan från den 1 januari 1988, rättar till de felaktigheter som uppstått i den nya lagen. Enligt min uppfattning har ingen medvetet velat skärpa skatten på det område som jag nyss berörde. Det borde då vara en hederssak att så snart som möjligt rätta till detta misstag. I reservation nr 3 kräver vi reservanter att efterlevande make skall ha rätt till ett skattefritt grundavdrag på 300 000 kr. Regeringen föreslår 200 000 kr. Det är samma belopp som familjelagssakkunniga föreslog 1981. Om vi tar hänsyn till den penningvärdesförsämring som ägt rum sedan dess och om regeringen realt sett sluter upp kring de sakkunnigas förslag, borde man kunna enas om att sätta beloppet till 300 000 kr. Man hade då tagit hänsyn till den inflation som har skett under åren. Det är förvånansvärt att de familjelagssakkunniga var överens om ett belopp och sedan inte har velat ta hänsyn till den penningvärdesförändring som har skett sedan 1981. Socialdemokraterna handlar här tyvärr på samma sätt som i övrigt när det gäller arvsoch gåvoskatter — man låter inflationen ständigt skärpa skatteuttaget. I reservation nr 5 yrkar vi också att grundavdraget för barn m.fl. i klass I höjs till fem basbelopp och att grundavdraget i klass II och klass III bestäms till två basbelopp. Ett annat förslag som diskuterats i många år i riksdagen är grundavdraget vid gåvobeskattningen. Det nuvarande grundavdraget, 2 000 kr., har varit oförändrat sedan 1958—i snart 30 år. Var och en förstår att det är stor skillnad i realvärdet av detta belopp i dag jämfört med 1958. En utredning har nu tittat på detta och enhälligt föreslagit en höjning till 5 000 kr. Trots detta och trots att en av socialdemokraternas ledamöter i utredningen också sitter i skatteutskottet, har det inte funnits möjligheter att få stöd för en så här blygsam höjning som det här har varit tal om. Socialdemokraterna talar då och då om att skattekvoten inte skall höjas. Men verkligheten är en annan. Det ser vi exempel på i dag. Jag kan inte annat än beklaga att vackra ord inte kan följas upp i verkliga beslut. Herr talman! Trots socialdemokraternas negativa inställning till den målsättning de själva tidigare har uttalat sig för, yrkar jag bifall till de till utskottsbetänkandet fogade reservationerna nr 2, 3, 5 och 6.

Herr talman! I detta betänkande från skatteutskottet behandlas följdändringar med anledning av att riksdagen våren 1987 beslutade att giftermålsbalken skulle ändras till en äktenskapsbalk. De viktigaste förändringarna ur arvssynpunkt är följande. En efterlevande make ärver den avlidne maken. Gemensamma barn får ut sitt arv först när båda föräldrarna är döda. Barn som inte är barn även till den efterlevande har dock rätt att genast få ut sitt arv. Vid bodelning gäller fortfarande huvudregeln om en hälftendelning av boet, men denna huvudregel kan frångås i ett större antal fall än tidigare. Om en sambo avlider kan den efterlevande begära att bodelning skall ske. Sambor har dock ej arvsrätt efter varandra. Arvsskattereglerna har nu anpassats till de nya arvsbestämmelserna, som gäller för dödsfall efter den 1 januari i år. Jag skall här inte särskilt mycket kommentera utskottsbetänkandet om de föreslagna ändringarna i arvsbeskattningen. Utskottsmajoriteten har anslutit sig till regeringsförslaget i proposition 1987/88:61. På vissa punkter är utskottet inte enigt. Från de borgerliga partierna har avgivits sju reservationer. I den första reservationen, bakom vilken står enbart företrädare för folkpartiet, kritiserar reservanterna att förslaget om arvsoch gåvobeskattningen lämnats till riksdagen så sent att medborgarna med den korta tid som nu återstår till ikraftträdandet inte kommer att kunna anpassa sig till det förändrade rättsläget. Samma kritik framförs i reservationen 2 av moderaterna och centern. Folkpartiet vill att de civilrättsliga och arvsrättsliga reformernas ikraftträdande skall uppskjutas till den 1 januari 1989. Vidare framhåller reservanterna att den efterlevande makens ställning förändras genom att denne ärver hela kvarlåtenskapen, om det endast finns gemensamma barn. Om ikraftträdandet skjuts upp ett år, kommer den efterlevande maken att befrias från skatt. Ett sådant beslut leder till behov av vissa andra ändringar i arvsoch gåvobeskattningen. Reservanterna yrkar avslag på propositionen och begär ett nytt förslag. Jag vill inte på något sätt förneka att tiden mellan riksdagsbeslutet i dag och ikraftträdandet den 1 januari 1988 är kort och att det kan leda till besvär för de medborgare som önskar vidta förändringar med anledning av den nya lagstiftningen. Lagutskottet, som har yttrat sig över förslaget, anser att reformen bör träda i kraft så snart som möjligt och kan acceptera att det sker den 1 januari 1988. De problem som kan bli följden av den korta tiden kan mötas genom en ökad information. Enligt vad jag erfarit krävs det med anledning av de föreslagna förändringarna av beskattningsreglerna bara i ett litet antal fall särskilda dispositioner utöver dem som föranleds av familjerättsreformen. Kravet på ett uppskov förefaller märkligt med hänsyn till den omfattande utbildningsoch informationsverksamhet om innehållet i den nya familjerätten som förekommit och som fortfarande pågår. Den information som nu krävs om de nya reglerna för arvsoch gåvobeskattning kommer att presenteras i en särskild informationsbroschyr, som skall distribueras omedelbart efter riksdagsbeslutet. Andra insatser kommer att vidtas, bl.a. annonsering i press och TV. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 av moderaterna och centern krävs information om vilken verkan arvsskattereglerna kan få på inkomstbeskattningen och om vilka lagstiftningsåtgärder som planeras för att eliminera effekter som kan uppkomma. Som exempel anförs att en person avlider efter nyår och efterlämnar hustru och barn samt att det bland tillgångarna finns en jordbruksfastighet. Enligt de nya reglerna tillfaller kvarlåtenskapen hustrun som ensam dödsbodelägare. Någon dödsbodelningsbeskattning blir inte längre aktuell. Fråga uppkommer då om upplösning av de reserver som den avlidne satt av t.ex. till skogskonto. Jag kan bara meddela att denna fråga är under övervägande i finansdepartementet. Problemet blir inte aktuellt förrän vid 1989 års taxering. En lagändring i frågan hinner därför göras. I finansdepartementet arbetar man på att anpassa reglerna till den situation som uppkommer. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 2. I de efterföljande reservationerna handlar det om grundavdrag för makar och om gåvobeskattning. Regeringsförslaget, som utskottsmajoriteten ställer sig bakom, innebär en fördubbling av grundavdraget från nuvarande 100 000 kr. till 200 000 kr. Skälet till den höjningen är att den efterlevande maken nu kommer att ärva den avlidne maken. Reservanterna föreslår en höjning av grundavdraget till tolv gånger basbeloppet, vilket skulle innebära att efter nyår grundavdraget hamnar på ca 300 000 kr. Liknande förändringar föreslås för grundavdraget för barn m.fl., i klass I till fem gånger basbeloppet och i klass II och III till två gånger basbeloppet.

Herr talman! Jag ber slutligen att få yrka bifall till utskottsförslaget och avslag på samtliga sju reservationer.
Herr talman! Det är ju lovvärt att Torsten Karlsson medger att arvsskattereglerna kommer sent. Det går bara inte att förneka detta, eftersom det i dag är den 16 december. Torsten Karlsson menar dock att det kommer att gå ut information, så att ingen kommer att lida någon rättsförlust. Frågan är dock vilka den informationen egentligen kommer att nå. En annons i tidningen är ju bra. En broschyr som skickas ut är också bra. Men eftersom de familjerättsliga reglerna och även skattereglerna i fråga är absolut nya, måste de flesta människor som känner sig osäkra vända sig till en yrkesverksam jurist för att få hjälp. Vi är nu mycket nära jul. Många av advokatbyråerna har stängt under mellandagarna. Det kommer därför inte att finnas så många yrkesverksamma jurister, som kan tillmötesgå alla de önskemål som nu kommer att uppstå. Såvitt jag förstår, kommer det att bli svårt för svenska medborgare — även om de har fått broschyrer och annan information — att få den hjälp de vill ha för att kunna lägga sina testamenten till rätta. Torsten Karlsson påstod att det bara var en liten grupp som berördes när det gäller testamentariska förordnanden. Lagutskottet är i alla fall av en helt annan uppfattning. Utskottet säger att detta är en mycket vanlig form, att det t.o.m. finns tusentals inbördes testamenten, där det har gjorts undantag för laglotten. Ett sådant testamente kommer att bli mycket svårtolkat efter den 1 januari. Det är alltså väldigt många människor i Sverige som berörs, och förmodligen ännu fler som kommer att vilja skriva sina testamenten tidigare. Det finns en del andra reservationer till utskottets betänkande från moderaterna och centerpartiet som jag inte berörde i mitt anförande. Att jag inte gjorde detta beror på att vi i folkpartiet har begärt ett nytt förslag — ett förslag som vi hoppas skall tillgodose önskemålen i vår motion. Jag vill ändå nämna att folkpartiet tidigare har motionerat om att grundavdraget vid gåvobeskattning skall vara 10 000 kr. Moderaterna och centerpartiet har en reservation till betänkandet som går ut på att 5 000 kr. nu skall vara det belopp som kan anses som rimligt. Vi i folkpartiet kommer vid den allmänna motionstiden att återkomma med det krav som vi tidigare har framfört, alltså att grundavdraget vid gåvobeskattningen skall vara 10 000 kr.
Herr talman! Torsten Karlsson erkände att förslaget kommer sent. Men han sade också att problemen kan lösas genom ökad information. Men då måste man vara en väldigt stor optimist. Om jag har räknat rätt, är det åtta arbetsdagar kvar. Vi vet att man på många håll håller stängt mellan jul och nyår. Jag vet inte vilka möjligheter det kan finnas att på dessa få dagar hinna vidta åtgärder. Det är i varje fall ytterst knappt om tid. Det är nog så att beslutet fattas så sent att det för de allra flesta alltså blir fråga om ytterst begränsade möjligheter att hinna vidta åtgärder för att rätta till det hela. Jag förstår inte Torsten Karlsson, när han säger att frågan om skogskonton och investeringsreserv inte blir aktuell förrän vid 1989 års deklaration. Lagen gäller ju från den 1 januari 1988. Om det sedan skulle hända att vi får en ny lagstiftning som gäller retroaktivt från den 1 januari 1988, är vi tacksamma. Men vad vi ville under utskottsarbetet var att riksdagen skulle ge regeringen till känna att det föreligger ett önskemål om att lagen skall rättas till fr.o.m. årsskiftet. Detta vägrade socialdemokraterna att gå med på. Det är därför litet lössläppt att säga att det inte blir aktuellt förrän år 1989. Torsten Karlsson framhöll höjningen av grundbeloppet från 100 000 till 200 000 kr. som värdefull. Jag vill bara fråga: Varför skall man inte ta hänsyn till den inflation som har rått sedan 1981? Skall man inte alls ta hänsyn till denna? Beträffande gåvoskatten har man samma invändningar som tidigare. Man vill inte ändra reglerna. Dessa 2 000 kr. skall först fira 30-årsjubileum. Jag hoppas att det när vi har passerat den dagen skall finnas möjligheter att åstadkomma en ändring. Torsten Karlsson sade vidare att det bara är en liten grupp som berörs av särfrågorna. Jag reagerar starkt emot att man säger att det bara är en liten grupp som berörs. Min uppfattning när det gäller lagstiftning och riksdagens sätt att besluta är att det skall skapas rättvisa lagar och att det skall tas hänsyn till alla. Det är en mycket dålig ursäkt, när man säger att det bara berör en liten grupp. Det finns all anledning att behandla denna lilla grupp på samma sätt som alla andra behandlas. Och i verkligheten rör det ju sig inte om någon liten grupp.

Herr talman! Att tiden för information är ytterst begränsad har redan påtalats av Britta Bjelle och Stig Josefson, så det behöver jag inte ta upp. Jag tycker att Torsten Karlsson har ett mycket dåligt försvar när det gäller den skärpning av inkomstskatten som kan komma att ske vid arvsfall som inträffar efter nyår, då vissa reserver upplöses och tas upp till beskattning. Han säger att denna fråga är aktuell i finansdepartementet och att man hinner rätta till saken i god tid. Ja, så går det när man forcerar fram en lagstiftning. Visserligen finns det inget förbud mot retroaktiv lagstiftning som är till förmån för den skattskyldige. Men jag tycker att det är ytterst olyckligt och olämpligt att man vid årsskiftet inte har klara regler för vad som gäller i just dessa fall. Jag förutsätter därför att man verkligen snabbar på i finansdepartementet och kommer med en proposition omedelbart i januari, så att man undviker den stora olägenhet det medför att inte veta vilka skattelagar som gäller.
Herr talman! Det är klart att denna lagstiftning inte är direkt negativ utan i de flesta fall positiv och till fördel för den enskilde, Britta Bjelle. Det är väl inte alltid så att människor rusar åstad direkt, och om det skulle vara besvärligt att hinna före årsskiftet, finns det ju ett rådrum även efter den 1 januari. Alla människor har väl inte uttryckliga behov av att absolut utnyttja tiden före nyår. Den nya lagstiftningen berör ju inte skogskonton. I finansdepartementet är man uppmärksammad på problemet. Man har för avsikt att komma igen, och man motiverar detta med att det ändå inte kommer att bli aktuellt förrän vid 1989 års taxering. Här finns ju ändå möjlighet att ha en retroaktiv lagstiftning, eftersom den skulle vara positiv. Även om jag medger att det rör sig om en i detta sammanhang mycket kort tid och att det kanske uppstår en del oklarheter, tror jag inte att det finns anledning att för tillfället göra någonting annat än att genomföra såväl den familjerättsliga reformen som den därtill hörande följdlagstiftningen. Både när det gäller gåvobeskattningen och grundavdragen skall man ha klart för sig att det vid detta tillfälle inte handlar om något annat än en anpassning till nu gällande förhållanden. Dessutom kommer bl.a. frågan om gåvobeskattningen väl att tas upp till behandling, när vi får ett regeringsförslag i anslutning till den utredning som har avlämnats i frågan.

Herr talman! Torsten Karlsson menar att det inte skulle ha någon egentlig betydelse att förslaget om den nya lagstiftningen kommer så sent, eftersom alla ändå inte kommer att rusa till juristerna för att hinna få sina testamenten ändrade. Jag tror att han har fel. Bortsett från detta är det ändå ett anständighetsskäl att riksdagen inte stiftar lagar som, när de väl träder i kraft, människor inte ens hinner få reda på existensen av. Vi i folkpartiet tycker att det hade varit anständigt att skjuta denna lagstiftning ett år framåt. Det anser vi inte bara därför att vi vill ha ett annat förslag beträffande grundavdraget än det som finns i propositionen, utan därför att alla då hade hunnit bli förberedda på att det kommer en ny lagstiftning. Vi har under årtionden haft den arvslagstiftning som i dag gäller. Den är känd, och det finns en mängd inbördes testamenten i Sverige som har reglerat de förhållanden som lagstiftningen nu kommer att omfatta. Det hade alltså varit rimligt att vänta ett år med den här lagstiftningen — och det förslaget har också framlagts både i lagutskottet och i skatteutskottet. Sedan säger Torsten Karlsson att lagstiftningen inte är negativ utan enbart positiv. Det beror på vilka fall man tänker på. Det är riktigt att den är positiv i många sammanhang, men det införs också ett nytt arvsfall, som skjuts in mellan föräldrar och barn. Om människor inte tänker sig för vad gäller skatteuppläggning i samband med arvsfrågor, kan det onekligen uppstå dubbelbeskattning. Således är lagstiftningen inte alldeles glasklart positiv.
Herr talman! Torsten Karlsson måste nog ha studerat frågan om den nya arvslagstiftningen mycket litet. Det minsta man försöker tränga in i dessa frågor måste man erkänna att den nya lagstiftningen kan vara positiv för vissa människor men mycket negativ för andra. Detta beror kanske framför allt på vilken ålder de befinner sig i, om de har barn, vilken ålder barnen befinner sig i osv. Det är alltså en helt felaktig bild man ger om man säger att lagstiftningen enbart är positiv. Den kan vara positiv, men den kan också i många fall vara negativ. Det hade därför varit angeläget att det nya förslaget hade lagts fram i god tid, så att det hade varit möjligt för den enskilde att anpassa sig till den nya situationen. Sedan säger Torsten Karlsson att skogskonto och investeringsreserv inte hör hemma i eller berörs av den nya lagstiftningen. Det är korrekt att dessa företeelser inte hör hemma där, eftersom de innefattas i inkomstskattelagstiftningen, men de berör lagstiftningen i allra högsta grad, eftersom det är fråga om en situation som uppträder när en person går bort. Problemet borde därför ha lösts. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har faktiskt erkänt det, inte minst genom sin skrivning. Skillnaden mellan oss reservanter och utskottsmajoriteten är att vi tyckte — Prot. 1987/88:46 att det var en så ytterst viktig fråga att utskottet borde ha hemställt att 16 december 1987 riksdagen skulle besluta att ge regeringen till känna att vi önskade att ett: ZI förslag skulle läggas fram snarast möjligt. Jag tycker själv att det hade varit snyggt om regeringspartiet hade varit berett att göra denna insats, när man nu är medveten om att ett misstag har begåtts. Sedan kan jag hålla med Torsten Karlsson om att det i dagens situation inte är någonting annat att göra än att i huvudsak bifalla förslaget. I annat fall skulle situationen bli ännu värre — med den nya äktenskapsbalken och de gamla arvsreglerna.
Herr talman! Torsten Karlsson säger att det finns rådrum att ändra testamente även efter den 1 januari. Ja, det finns det. Men för de familjer där någon avlider efter den 1 januari men innan testamentena hinner ändras finns inget rådrum. Lagstiftningen skulle självfallet ha varit klar då vi kommer fram till den 1 januari. Vad sedan beträffar skogskonton har Stig Josefson redan påpekat att de mycket väl kan beröras av den nya lagstiftningen. Detta vet skatteutskottet om, och det är beklagligt att vi var tvungna att skärpa skrivningen i reservationen. Det borde inte ha behövts — om man hade tagit hänsyn till de misstag som tidigare hade begåtts, då man inte tänkte på att dessa fall skulle kunna uppstå i verkligheten.
Herr talman! Vi håller hela tiden på och upprepar oss i detta replikskifte. Jag vill bara säga till Stig Josefson att vi från socialdemokratisk sida inte har varit nonchalanta vad gäller fallet med skogskonto, när vi upptäckte vilka effekter som kan uppstå genom denna lagstiftning. Man är på finansdepartementet klart medveten om detta problem. Frågan har således inte på något sätt nonchalerats, inte heller i debatten. Vi är på det klara med att åtgärder är nödvändiga.
Herr talman! Torsten Karlsson har egentligen mycket litet berört det faktum att socialdemokraterna genom att nu skjuta in ett extra arvsfall minskar betydelsen av grundavdraget på 200 000 kr. Det betyder att många bon rent faktiskt kommer att få betala arvsskatt trots att inte skatteförmågan i dessa bon har ökat. Ett grundavdrag på 200 000 kr.

Herr talman! I Sverige har vi den oskattbara förmånen att fritt och öppet få arbeta och verka för de politiska åsikter och idéer som vi själva anser vara de rätta. Vi har alla rätt att i tal och skrift ge våra åsikter till känna. Och vi omfattas alla av rättigheten att i fria val få lägga våra röster på det parti som enligt vår egen åsikt företräder och representerar den politik som är riktigast för människorna och därmed bäst för samhället som helhet. Vi lever i en demokrati. Detta är för oss självklarheter — så självklara att alltför många ej tar till vara de möjligheter till påverkan och inflytande som dessa rättigheter ger. Vi behöver förvisso inte gå särskilt långt utanför vårt lands gränser för att finna att människor lever under helt andra villkor, där yttrandeoch mötesfrihet är närmast okända begrepp och där fria, demokratiska val lyser med sin frånvaro. Vi har all anledning att begrunda vad detta i realiteten innebär. Herr talman! Just förhållandet att rösträtten i politiska val är en personlig rättighet för den enskilde, ställer kravet på statsmakterna att så långt möjligt är underlätta för den enskilde att kunna utöva denna rättighet, oavsett var i världen hon/han befinner sig. Det kravet har vi moderater sökt tillgodose i några av de reservationer som vi har fogat till konstitutionsutskottets betänkande. I reservationerna 2 och 3 yrkar vi tillsammans med folkpartiledamöterna dels att brevröstningen generellt skall tillåtas för svenska medborgare i utlandet, dels att röstningen hos utlandsmyndighet skall underlättas och möjliggöras i större omfattning än nu. Brevröstning har redan tillämpats i två tidigare val i förbundsrepubliken Tyskland och föreslås nu också komma att äga rum där vid 1988 års val. Skälet härför är att röstning hos svensk utlandsmyndighet inte är tillåten där. Enligt vår mening finns inga skäl att begränsa denna form av röstning till att gälla enbart detta land. Det finns naturligtvis hinder för att kunna utöva rösträtten, t.ex. långa avstånd till utlandsmyndigheten, även i andra länder. Dessa hinder kan undanröjas genom brevröstningen. Som skäl för att ej medge generell brevröstning åberopas att andelen ogiltiga brevröster från Tyskland varit alltför stor. Argumentet är anmärkningsvärt. Dels sjönk andelen ogiltiga brevröster kraftigt mellan 1982 och 1985 års val, dels måste det ju vara angeläget att söka ta till vara så många giltiga röster som möjligt, vilket man inte gör genom att helt inskränka röstningsmöjligheten. Genom ännu mer intensifierad information torde man därtill ytterligare kunna nedbringa felprocenten. Kan mer än två miljoner röstberättigade inom landet poströsta på ett korrekt sätt, torde också det övervägande antalet utlandssvenskar kunna klara brevröstningen. I bl.a. Frankrike har stora grupper röstberättigade svenskar inte kunnat utöva sin rösträtt på grund av påstådda svårigheter genom att man där inte tillåter tillfälligt anordnade röstmottagningsställen. Vi moderater kan inte acceptera detta. Givetvis måste UD:s ambition här vara att i aktuella områden inrätta honorärkonsulat. Vi uttalar i reservation 3 att vi förutsätter att UD vidtar lämpliga åtgärder i sammanhanget. I reservation 4 hävdar moderaterna tillsammans med folkpartioch Prot. 1987/88:46 centerpartiledamöterna att särskilda krav måste ställas på de personer som 16 december 1987 skall verkställa budröstning. I särskilt hög grad gäller detta vårdare. Tyvärr = Tj... har missbruk förekommit. Vi föreslår därför att 11 kap. 3§ vallagen kompletteras på så sätt att möjligheterna till missbruk begränsas. Herr talman! Vid föregående val var det av tvång som valsedlar med kds partibeteckning lades ut i vallokalerna, trots att partiet hade motsatt sig detta med anledning av dess valsamverkan med centerpartiet. Detta tvång hade beslutats av valprövningsnämndens majoritet. Enligt moderata samlingspartiets mening måste det ankomma på partierna själva att ha ett avgörande inflytande över detta, vilket vi tillsammans med folkpartiet hävdar i reservation nr 1. Slutligen yrkar moderater och folkpartister i reservation nr 5 att omval skall ske om mer än hälften av de avgivna rösterna är ogiltiga. Enligt utskottsmajoriteten skall detta ske om mindre än hälften av det beslutade antalet fullmäktige är utsedd. Detta ställningstagande av majoriteten öppnar oanade möjligheter. Om t.ex. en valsedel upptar tillräckligt många namn som bara får en enda röst kan de besätta närmast samtliga platser i en fullmäktigeförsamling. Detta skall inte kunna ske, och därför har vi yrkat på det sätt som jag nyss har angivit. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till de av mig nämnda reservationerna.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till reservationerna 1,2, 3,4, 5 och 6. I reservation 1, som bygger på en kommittémotion från folkpartisterna i konstitutionsutskottet, menar vi att det är de olika partierna som själva skall avgöra om de önskar att valsedlar läggs ut i vallokalerna eller inte. Problem uppstod som bekant under valet 1985, då centerpartiet och kds samverkade. Kds ville inte att valsedlar med enbart kds som partibeteckning skulle finnas i vallokalerna, utan att de sedlar som markerade samarbetet med centern skulle läggas ut. Detta gick inte riksskatteverket eller valprövningsnämnden med på. Det uppstod därför förvirring i vissa vallokaler, och det främjade verkligen inte människors möjligheter att i valet markera sina åsikter. Folkpartiet tycker att detta är fel. Vi säger att det parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 96 skall ha valsedlar i vallokalerna men att valmyndigheterna skall beakta partiorganisationernas önskemål. Reservationerna 2 och 3 innebär att folkpartiet vill aktivt medverka till att underlätta för utlandssvenskar att utnyttja sin lagliga rätt att rösta, trots att de för tillfället befinner sig på utländsk mark. I vissa länder finns det lagstiftning eller regler som innebär att röstning för annat land inte kan accepteras. Så är det t.ex. i Tyskland. Även andra skäl gör att det är viktigt att sådana möjligheter skapas, t.ex. genom användning av brevröstning som komplement. Argumenten att de brevröstande är slarviga och att felprocenten är hög håller inte. Felen har blivit färre, och med bättre information kommer felen säkert att minimeras ytterligare. I reservation 4 instämmer vi folkpartister i centerns motion om budröst 125 ning och skärpning av garantierna mot otillbörlig påverkan av t.ex. vårdare. Det är nog så viktigt och aktuellt i tider då omyndigförklaringsinstitutet skall tas bort. I reservation 5 tar folkpartiet och moderata samlingspartiet upp valprövningsnämndens yttrande över det aktuella regeringsförslaget. Nämnden fann att regeringens förslag inte hindrar att alla ledamöter i en församling utses på basis av en enda valsedel, under förutsättning att den har upptagit tillräckligt många namn. Vårt förslag i reservation 5, som alltså sammanfaller med valprövningsnämndens förslag, innebär att valet skall göras om i de fall där mer än hälften av de lämnade rösterna är ogiltiga. Reservation 6, som också vpk står bakom, grundas på en folkpartimotion om valprövningsnämndens sammansättning. Det är olustigt att partier som klarat 4-procentsspärren inte är representerade i nämnden. Det hände folkpartiet 1982, då vi blev utan representant. När sedan frågor som gällde valet 1985 kom upp i nämnden var folkpartiet alltså inte representerat. Detta kan på principiella grunder inte vara riktigt. Jag vill starkt markera att det inte är fråga om ”surt sa räven” om de rönnbär han inte kunde nå, men eftersom folkpartiet nu har erfarenhet av problemet vill vi försöka göra något åt det för framtiden, oberoende av vilket parti det då drabbar. Politikens vindar blåser som bekant snabbt. Det skulle kunna tänkas att två partier inte kom med av egen kraft i valprövningsnämnden, och det vore då anmärkningsvärt om det samtidigt uppkom en tvist om t.ex. valfusk. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som jag har nämnt och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är två grundläggande principer som skall tillgodoses med vallagstiftningen. Den ena principen är att valdeltagandet skall vara så omfattande som möjligt. Det skall vara lätt för medborgarna att ta del i valet. De fysiska omständigheter som kan hindra valdeltagande skall elimineras så långt det går. Den andra grundläggande principen är att höga krav på rättssäkerhet skall kunna tillgodoses. Vi är dess bättre i vårt land förskonade från stora skandaler med valfusk och liknande, men vi har också mycket högt ställda anspråk när det gäller att tillgodose rättssäkerheten vid valen. Flera av de frågor som kan tyckas små, som tas upp i det nu aktuella betänkandet, rör sig i gränslandet mellan tillämpningen av dessa båda principer, om tillgängligheten och rättssäkerheten. Vi har erfarenhet av att det efter olika val har förekommit beskyllningar om valfusk, om än i begränsad mening. Det har t.o.m. vid några tillfällen hänt att det har gått till domstolsprövning. I något fall har man fått göra omval. Det är naturligtvis inte bra. I en del andra fall har man i efterhand haft en mycket osäker uppfattning om vad som verkligen har förekommit och har för den skull inte på ett välgrundat sätt kunnat ta rättslig ställning till det som kan ha hänt. Flera av de här fallen, som trots allt har varit aktuella i vårt rättsinniga land, har gällt budröstning. Det är klart att man inte någonsin kan få fram ett system som är till hundra procent säkert. Men man bör sträva därefter. Det är — Prot. 1987/88:46 det vi menar att man skall göra, i enlighet med reservation nr 4, som handlar 16 december 1987 om detta och som jag även vill yrka bifall till. Det är en centermotion som ZH ligger bakom den reservationen. Det vi vill åstadkomma är en något striktare bedömning än vad som nu sker av vem som i valsammanhang skall accepteras som vårdare. Erfarenheten har visat att detta är viktigt. Men jag tror att det kommer att bli ännu viktigare framöver, av det skälet att vi nu är i färd med att avskaffa omyndigförklaring som hinder för rösträtt. Det innebär otvivelaktigt att en ganska stor kategori människor får rösträtt och därmed behöver assistans. Det ökar naturligtvis frestelserna att gå krokvägar för dem som skall hjälpa till. Sådana frestelser tycker jag att man bör bekämpa så gott det går. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 4. Det är den enda reservation som vi centerpartister är med på. Det kan kanske tyckas konstigt när det gäller ett par av de moment som moderaterna och folkpartisterna har reserverat sig mot. Även om det inte är jag som har att svara för utskottet skall jag säga några ord om ett par av de reservationerna. Ett sätt att öka tillgängligheten till valet för våra utlandssvenskar är helt klart att införa rätt till brevröstning. Det tror jag att reservanterna har helt rätt i. Problemet är att vi vet att vi får en kassationsprocent som är ganska stor. Den har visserligen sjunkit. Det vet vi genom erfarenheterna från Tyskland. Men fortfarande ligger den på tok för högt. Vad man riskerar är naturligtvis att väljare, som annars på ett helt korrekt sätt skulle ha fått sina röster tillgodoräknade på konsulat och ambassader, gör fel och på det viset genom brevröstningen i själva verket förlorar sin röst. Jag skulle vilja säga att den risken sannerligen blir större om man utsträcker brevröstningen till att gälla världen runt. Västtyskland, där brevröstning nu förekommer, ligger ganska nära, postgången är enkel osv. Jag vill gärna medge att jag känner en viss tveksamhet på den här punkten. Jag tror nog att vi en gång i framtiden kan hitta brevröstningssystem som kan öka säkerheten i röstavgivandet. Bengt Kindbom och jag har också i ett särskilt yttrande sagt att vi inte tycker att regeringen skulle ge upp försöken att få Västtyskland och Schweiz att tillåta röstning på dessa länders fosterjord. Det är en ganska makaber situation att vi förvägras att förrätta röstmottagning i två av Västeuropas demokratier. Sådan röstmottagning tillåts alltså i en lång rad diktaturer och halvdiktaturer, men inte i Västtyskland och Schweiz. Jag tycker att de argument man från västtyskt och schweiziskt håll har anfört är utomordentligt svaga. Vi menar i vårt särskilda yttrande att det bör ankomma på regeringen att ta itu med regeringarna i dessa båda länder, så att en omprövning kan komma till stånd. Det tycker jag inte skulle vara omöjligt att klara. I en reservation talar man om behovet av en ökad aktivitet från UD:s och skatteverkets sida när det gäller att anordna röstställen och propagera för röstning. Att man bör utöva sådan aktivitet är vi, såvitt jag kan förstå, ense om. Jag har läst vad vi har skrivit — centern tillhör majoriteten — och vad reservanterna har skrivit, och jag måste säga att skillnaden verkligen är hårfin. Ytterligare en sak vill jag kommentera. Det gäller tillhandahållandet av 127 valsedlar. Det kan tyckas som självklart att jag borde ha varit med på reservation 1, eftersom det var jag som bråkade i valprövningsnämnden när den fråga som här tas upp aktualiserades. Jag anser fortfarande att valprövningsnämnden fattade ett felaktigt beslut den gången. Men det är en sak för sig. En anledning till att Bengt Kindbom och jag inte gått med på denna reservation är att vi tycker att den motivtext som har knutits till lagtexten inte håller. Det är oklart för mig vad som är innebörden i meningen: ”Centrala valmyndigheten skall dock beakta partiorganisationens önskemål i detta avseende.” Om valmyndigheten enbart skall beakta önskemålet, innebär det att man inte behöver följa vad partiorganisationerna har sagt, utan man kan göra en värdering. Då har vi samma ståndpunkt, såvitt jag kan förstå. I själva texten står det att partierna skall ha ett avgörande inflytande över om deras valsedlar skall läggas ut eller inte. Vad man borde kunna komma fram till, men det tål att fundera litet på, är naturligtvis att rätta sig efter vad partierna säger. Men detta blir ett slags ingenmansland. Jag vet inte riktigt hur det skulle tillämpas, om idén skulle sättas på prov.

Vi har två partier som har uppnått mer än 1 26 av rösterna de två senaste valen. De kommer såvitt man kan se att uppträda i nästa val, men de kommer inte på något vis att drabbas av de besvärligheter som kds råkade ut för i det senaste valet. Därför finns det inte något akut behov av att ändra bestämmelsen innan man noga har övervägt den, så att den blir riktigt hållfast. Herr talman! Jag ser till min ledsnad att jag har talat någon minut längre än jag anmälde mig för. Jag yrkar avslutningsvis bifall till reservation 4.

Herr talman! I all korthet vill jag yrka bifall till reservation 6 i konstitutionsutskottets betänkande, vilket vi från vpk:s sida i övrigt stöder. Valprövningsnämnden är ett domstolsliknande organ som har att pröva besvär över allmänna val. I reservationen framhålls att nämnden är en rättsinstans och därför inte nödvändigtvis behöver ha en sammansättning som exakt och proportionellt svarar mot partiernas styrka i riksdagen. Det finns starka skäl för att alla i riksdagen företrädda partier är representerade i nämnden. Det handlar om demokratisk insyn och oberoende prövning. Oavsett vitt skiljaktiga meningar mellan de politiska partierna i riksdagen är det viktigt att vi så långt det över huvud taget är möjligt kan vara överens om demokratins spelregler. Och det är just dessa som valprövningsnämnden har att hantera. Jag vill gärna ge Margitta Edgren och folkpartiet ett erkännande för att man aktualiserat denna fråga i en motion. För oss i vpk var det självklart att ansluta oss till denna reservation. Jag beklagar emellertid att motionen inte har tillstyrkts av ett enigt utskott. Konstitutionsutskottet brukar ju ofta ha en förmåga att komma till enighet just då det gäller demokratins spelregler. Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt säga något mer, men jag kan inte låta bli efter att ha hört bl.a. Hans Nyhage, som med stor indignation = Prot. 1987/88:46 talade om att majoriteten i utskottet är för ett tvång att lägga ut valsedlar. Det 16 december 1987 är ett gammalt önskemål att även i riksdagen icke företrädda partier skall åå Z——- valsedlar upptryckta och distribuerade. Denna rätt finns nu, och det är bra. Den skall utvidgas ytterligare, och det är också bra. Då kommer folkpartiet med en ganska fantastisk motion — samma omdöme gäller för övrigt folkpartioch moderatreservationen. På grund av det trolleri i utkanten av grundlagen som centern och kds ägnade sig åt vid förra valet och som ingen hade förutsett, vill nu folkpartiet och moderaterna att bestämmelserna skall ändras för att man skall kunna täcka in sådana extrema och oväntade händelser. Jag noterar, herr talman, med stort intresse att centern inte är med i denna reservation, och jag noterar också med ett visst intresse Bertil Fiskesjös motivering för detta i hans anförande nyss, som jag dock inte helt förstod.
Herr talman! Om jag möjligen visade någon indignation, vilket herr Hammar påstod, beror det i så fall på att jag tycker det är en självklarhet att om ett parti gör en begäran av det slag som kds gjorde vid föregående val så skall den respekteras. Det måtte väl ändå vara partiorganisationerna själva som skall ha det avgörande inflytandet över om valsedlar med deras namn skall läggas ut eller inte.

Herr talman! I regeringens proposition 21 om ändring i vallagen föreslås bl.a. ändrade regler för tilldelning av valsedlar, ett bibehållet förfarande avseende brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland och en del andra smärre förändringar i vallagstiftningen som avses gälla fr.o.m. nästa år. I dag är den allmänna rösträtten och valhemligheten en självklar rättighet i vårt land. Vi anser också att var och en skall ha praktiska möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter. För många handikappade föreligger dock vissa hinder för att kunna delta i de allmänna valen på samma villkor som andra röstberättigade medborgare. Jag kommer därför, herr talman, innan jag bemöter reservanterna, att något beröra en skrivelse som De Synskadades Riksförbund tillställt RSV och som redovisas i regeringens proposition. Där betonas bl.a. vikten av att valhemligheten skall kunna bevaras. Ett sätt att lösa denna fråga är naturligtvis att göra som de unga synskadade föreslagit, nämligen förse valsedlarna med punktskrift. Av den utredning som RSV gjort framgår det emellertid att detta t.ex. skulle medföra ökade problem med att trycka alla valsedlar inom föreskriven tid. När vi behandlade denna fråga i riksdagen för ganska precis ett år sedan betonade utskottet betydelsen av att ytterligare åtgärder vidtas, syftande till att underlätta för de handikappade att utöva sin rösträtt med bibehållen valhemlighet. I propositionen sägs det klart ut att det är en angelägen uppgift för RSV att inom ramen för sin information lämna råd till handikappade hur de kan förfara för att kunna delta i valen på lika villkor som andra röstande. Det är tillfredsställande, så som det kommer till uttryck i propositionen, att 129 statsrådet säger sig vara beredd att ta upp denna fråga på nytt om det skulle behövas. Så några ord om reservationerna. Det talades i replikväxlingen bl.a. om 6 kap. 9 § vallagen. Bertil Fiskesjö framhöll att den ändring som föreslagits är närmast omöjlig att införliva i vallagstiftningen. Jag delar Bertil Fiskesjös uppfattning på den punkten. Redan det faktum att lagstiftningen måste vara så utformad att också myndigheterna kan leva upp till sina skyldigheter inger betänkligheter. Vid utskottsbehandlingen har det ju framkommit att det inte alltid är så lätt att klargöra vilken partiorganisation som är behörig. Och vallagen måste vara solklar på denna punkt. När det gäller reservation 2 och brevröstningen vill jag understryka att det finns många sakskäl som talar emot att tillämpa reglerna om brevröstning mera generellt. Enligt utskottsmajoritetens mening bör brevröstning tillämpas då röstning inte kan genomföras på sedvanligt sätt vid svensk utlandsmyndighet. Ett viktigt skäl härför är det stora antalet underkända röster, vilket också Bertil Fiskesjö var inne på. Även om antalet minskat mellan 1982 och 1985 års val så är antalet kassationsröster otillfredsställande stort. Något mera kryptiskt än reservation 3 får man nog leta efter i riksdagstrycket. Man både vill och inte vill uppdra åt regeringen att förbättra möjligheterna för svenskar att rösta utomlands. Enligt 10 kap. 7 § skall, när val förrättas, centrala valmyndigheten efter samråd med utrikesdepartementet bestämma hos vilka svenska utlandsmyndigheter röstning skall äga rum. Folkstyrelsekommittén, som övervägt frågor om förtidsröstning, har inte föreslagit någon ändring i nuvarande ordning. Utskottet har intagit samma ståndpunkt. Jag vill emellertid understryka vad utskottsmajoriteten har sagt, nämligen att det är angeläget att UD som hittills aktivt verkar för att öka svensk röstning även i länder som inte erbjuder denna möjlighet. Riksdagen har vid flera olika tillfällen diskuterat frågan om budröstning, som nu behandlas i reservation 4. Utskottet och reservanterna är överens om att det är angeläget att budröstningsförfarandet handhas korrekt. Det har förutsatts att de politiska partierna aktivt skall verka för att gällande föreskrifter följs. Erfarenheterna under senare år talar också för att så sker. Reservation 5 behandlar omval i vissa fall. Utskottet delar den bedömning som gjorts i propositionen att omval skall ske om mindre än hälften av det bestämda antalet ledamöter i landsting, kyrkooch kommunfullmäktige kan utses. I en gemensam reservation tar folkpartiet och vpk upp valprövningsnämndens sammansättning. Valprövningsnämnden kom till i samband med 1974 års grundlagsreform. Nämndens uppgifter att pröva besvär över allmänna val m.m. hade tidigare legat hos regeringsrätten. Nämndens ordförande får inte tillhöra riksdagen och skall vara eller ha varit ordinarie domare. Utskottet har inte kunnat finna att några övervägande sakskäl talar för att ett politiskt parti som klarat 4-procentsspärren automatiskt skall inta en ordinarie plats i en nämnd som i övrigt bygger på en proportionell fördelning. Herr talman! Jag yrkar bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkande nr 15 och avslag på samtliga reservationer som fogats till detta betänkande.
Prot. 1987/88:46 Herr talman! Några kommentarer med anledning av vad Kurt Ove 16 december 1987 Johansson sade. Jag vill också kommentera något som Bertil Fiskesjö Yman... me = anförde. Han hade problem med att läsa vår kommittémotion K9. Där står mycket klart vad vi avser med motionen: Det självklara bör vara att det är partiet som självt bestämmer huruvida dess valsedlar skall läggas ut i vallokalerna eller inte. Jag förstår inte hur man kan missförstå det. Om sedan lagtextförslaget inte är ett under av klarhet bör man kunna diskutera det, om man är överens om de grundläggande principerna. När det sedan gäller brevröstningen, Kurt Ove Johansson, instämmer jag i att vi förlorar röster på grund av kassation. Men vi är ju ändå överens om att en bättre information redan nu har givit resultatet att kassationen har minskat. I väntan på det perfekta systemet är det väl ändå från demokratisk synpunkt bättre att människor brevröstar än att de inte får rösta alls? Kassationsfrekvensen kan vi ju ändå göra någonting åt genom en bättre information och bättre utformat material. När det sedan gäller röstningen utomlands vill jag säga att folkstyrelsekommittén har ansett att förhållandena var tillfredsställande. Det har undersökts, och det visar sig av den sammanställning som man har gjort på de 275 platser där man har röstmottagning hos svenska utlandsmyndigheter, att det är mycket olika principer som är vägledande i skilda länder. Det har också visat sig att det på många platser finns en större grupp svenskar men trots allt vad vi säger ändå inte har anordnats röstmottagning. Nu till budröstning, Kurt Ove Johansson! Vi kan väl ändå vara överens om att det har förekommit oklarheter och påverkan på ett otillbörligt sätt. Det är därför vi reservanter menar att vi måste åstadkomma ännu klarare regler än dem som i dag gäller.
Herr talman! Kurt Ove Johansson uttalade att brevröstning skall ske då röstning inte kan utövas vid svensk utlandsmyndighet. Det är ju inte enbart i Västtyskland som hinder föreligger. I många länder omöjliggör de långa avstånden till den svenska utlandsmyndigheten i realiteten deltagande i röstningen. Varför skall de människorna förmenas rätten att rösta? Även om kassationsprocenten skulle vara hög — den är dock i fallande — är det bättre att skapa möjligheter och förutsättningar för människor att rösta än att helt omöjliggöra det.
Herr talman! Jag har ju redan tidigare understrukit att det inte är alldeles okomplicerat att utforma 6:9 vallagen på det sätt som folkpartiet och moderaterna yrkar på i reservation nr 1. Dessutom kan jag nämna att det är en helt onödig ändring — om riksdagen följer folkstyrelsekommitténs förslag om förhandsanmälan av parti för deltagande i val förfaller det problemet. Det finns således inga direkta skäl att ändra 6:9 vallagen på det sätt som folkpartiet och moderaterna enligt reservationen vill. När det sedan gäller brevröstningen tror jag att det är klokt och viktigt att vi håller fast vid huvudregeln, att rösträtten utövas genom personlig 131 inställelse. Då kan man upprätthålla kravet på tillförlitlighet i valförfarandet, som inte minst väljarna har rätt att ställa. Den typ av fel som ofta förekommer vid brevröstning hade kunnat rättas till om man hade haft t.ex. valförrättare eller röstmottagare. Vi vet att röstning hos svenska utlandsmyndigheter 1985 förekom på 275 platser. Det var drygt 17 000 människor som var upptagna i den särskilda röstlängden, och det avgavs inemot 14 000 giltiga röster. Det är alltså ett valdeltagande som ligger på ungefär 80 20. Därför vill jag till Hans Nyhage säga att nog är väl det både ett bevis och ett tecken på att man från de svenska statsmakternas sida verkligen gör sitt yttersta för att bereda svenskar som finns utomlands möjlighet att utöva sin grundlagsenliga rätt att rösta. Dessutom vet vi att UD fortsätter sina ansträngningar på den punkten. När det sedan till sist gäller budröstningen, herr talman, vill jag nämna att det det senaste valet inte förekom några anmälningar till valprövningsnämnden angående otillbörlig påverkan med anledning av budröstningsreglerna. Enligt de uppgifter som jag har kunnat inhämta från riksskatteverket finns det ingenting heller under senare tid som tyder på att de regler som gäller vid budröstning skulle missbrukas. Jag tror också, herr talman, att det är viktigt att hålla i minnet att om massmedia påstår att valfusk har förekommit så är det inte detsamma som att det skulle ha skett.
Herr talman! Jag skulle vilja svara på vad Kurt Ove Johansson sade i sitt anförande om valprövningsnämnden — jag hann inte med det i min förra replik. Jag instämmer med Bo Hammar, som sade att han tyckte att det var olyckligt att konstitutionsutskottet inte kunde enas om detta. Det tycker jag också. Eftersom valprövningsnämnden är en rättsinstans som hanterar rättstillämpningen i valen, behöver den inte vara proportionellt sammansatt. Då tycker jag att det är viktigt att riksdagens alla partier är med. Vi har ju tidigare här i riksdagen en modell för sammansättningen av sådana organ — jag tänker på riksdagens valberedning, som också är ett demokratiorgan. Där garanteras alla riksdagspartier en plats, och resten av platserna tillsätts proportionellt.
Herr talman! Att 14 000 av 17 000 registrerade väljare utnyttjar sin rösträtt är inget skäl för att förbjuda brevröstningen. Just det förhållandet att många människor inser att de i praktiken aldrig kan utöva sin rösträtt, därför att brevröstning inte är tillåten, medför att åtskilliga inte låter registrera sig. Om brevröstning var tillåten skulle säkerligen många fler registrera sig. Det talar ytterligare för att denna form av röstning skall tillåtas.
Herr talman! Som jag tidigare har redovisat finns bestämda regler för valprövningsnämndens tillsättande. Reservanterna säger att det skall finnas demokratisk insyn. Man kan fråga sig varför inte suppleanterna i valpröv ningsnämnden utnyttjar sin rätt att delta i sammanträdena och få insyn. Vi — Prot. 1987/88:46 som gör det vet att nämnden i de flesta fall är enig i sina ställningstaganden. 16 december 1987 Den suppleant i valprövningsnämnden som utnyttjar sin rätt at delta i ZON sammanträdena har möjlighet att få den demokratiska insyn som kan krävas. Det enda som skiljer suppleanten från den ordinarie ledamoten är att den förre inte har rösträtt. Styrkeförhållandena i riksdagen avgör i långa stycken valprövningsnämndens sammansättning. Att tillämpa den föreslagna metoden, där alltså vpk får en ordinarie plats i valprövningsnämnden, innebär en utökning från nuvarande 7 ledamöter till mellan 17 och 21 ledamöter. Det är naturligtvis orimligt.

Herr talman! I betänkandet behandlas vissa vallagsfrågor. En del av dem har direkt betydelse för mitt parti, kristdemokratiska samhällspartiet. Vår motion K708 behandlas också till vissa delar i betänkandet. Regeringens och utskottets förslag om tillhandahållande av valsedlar dels till partier, dels till lokaler där röstning äger rum motiveras bl.a. med att den vallagsändring som beslutades inför förra valet skulle ha medfört att kristdemokratiska samhällspartiet ställts utanför denna service i 1988 års val på grund av valsamverkan med centerpartiet vid föregående val. Herr talman! Det är bra att vallagen nu antar de tidigare reglerna om ”de två senaste riksdagsvalen”. Vi tycker också att enprocentsnivån för den statliga valservicen är rimlig. Däremot vill jag uttala viss tveksamhet om motiveringen för att det för att tillgodose kristdemokraterna verkligen hade varit nödvändigt att genomföra ändringen i vallagen. Vallagen talar om ett parti som deltar i riksdagsval och vid föregående val fått mer än 1 96 av rösterna. Får man tro propositionens motivering skulle den regeln inte varit applicerbar på kds. Men det finns ett juridiskt svar på frågan huruvida kds deltog i riksdagsvalet 1985 och huruvida partiet är representerat i riksdagen. Partibidragsnämnden har i beslut den 3 september 1987 tilldelat kristdemokratiska samhällspartiet kanslistöd i form av grundstöd utifrån lagen om statligt stöd till politiska partier. Det innebar förstås värdefulla pengar för partiet. Men beslutet har också en juridisk innebörd. Kds har befunnits uppfylla kriterierna i 1 § och 7 § i lagen. Låt mig också konstatera att genom att partibidragsnämnden har samma juridiska nivå som högsta domstolen och regeringsrätten, är beslutet därstädes inte överklagningsbart.

Den juridiska innebörden blir alltså: Kristdemokratiska samhällspartiet definieras som ”politiskt parti som deltagit i val till riksdagen” i 1985 års val och som ett ”parti som blivit företrätt i riksdagen”. Som sagt, även om regeringens motivering är tveksam, tycker vi naturligtvis att beslutet är bra. På en punkt vill jag dock instämma i de synpunkter som moch fp-reservanterna för fram. Det är självfallet orimligt att staten tillhandahåller valsedlar i vallokaler i strid med ett partis önskan. Vi känner alla till den historiska bakgrunden, när kds gick till val i 1985 års riksdagsval under den med centerpartiet gemensamma valbeteckningen Centern. Samtidigt tillhandahöll riksskatteverket med stöd av en knapp partipolitisk majoritet i valprövningsnämnden valsedlar med beteckningen Kristen demokratisk samling. Detta är självfallet inte i linje med en god demokrati. Syftet tycks ha varit att vilseleda väljarna. Och man lyckades i viss utsträckning. En sådan lagtolkning bör inte vara möjlig. Nu återkommer ju frågan på annat sätt till våren, men även inför 1988 års val borde en sådan lagtolkning som den riksskatteverket gjorde 1985 vara omöjlig att göra. Därför uttalar jag självfallet mitt stöd till reservation 1. Jag kan berätta för Kurt Ove Johansson och övriga ledamöter som vill lyssna, att det uppstod en sällsamt förvirrad situation vid 1985 års val. Dag ut och dag in kom folk och visade mig valsedlar samt frågade vilka som gällde. Den förvirring detta skapade med besked hit och dit i massmedia om att det delades ut ogiltiga sedlar, sedlar som egentligen inte betydde någonting, spred sig som ringar på vattnet. Det var helt enkelt en omöjlig pedagogisk uppgift att hinna reda ut för alla som frågade att här försiggick något som verkligen måste studeras ingående så att man inte blev förvirrad. Det kan inte vara tillbörligt i en demokrati att förvirra väljarna på det sätt som skedde. Herr talman! I den kristdemokratiska motionen K708 tar jag upp bl.a. frågan om ökade möjligheter till valkarteller och frågan om skärpta registreringskrav för politiska partier med syfte att sådana registrerade partier skulle ges en likabehandling. Jag har inga illusioner om att få med mig kammaren vad gäller förbättrade möjligheter till valkarteller inför 1988 års val. Däremot tycks ju de föreslagna ändringarna från den 1 januari 1989 leda till ett sådant underlättande — åtminstone på vissa punkter. Det är också möjligt att syftet med skärpta registreringskrav kan uppnås på annat sätt. Till dessa frågor ber jag därför att få återkomma då kammaren behandlar propositionen om vissa grundlagsfrågor m.m.

Herr talman! Riksdagen har redan fattat ett principbeslut om att införa avgifter för förlossningsvård. Det var ett beslut som vpk, precis som centerpartiet, inte ställde sig bakom. Inför det beslutet upptäcktes det att om en blivande mamma inte tog ut föräldraledigheten i samband med förlossningen, kunde hon komma undan den här avgiften. Dagens beslut skall stänga den möjligheten att slippa avgift. Jag tycker att det här egentligen bara är ett exempel på vad avgifter leder till. Det blir en ökad administration och kontroll, men inkomsten för sjukvården är marginell. Däremot syftar avgifter alltid till att begränsa efterfrågan på vård. Vi anser att det finns skäl att befara att en del mammor kommer att se till ekonomin i stället för till hälsobehovet, när de avgör hur många dagar de skall ligga på BB. Det här sammanfaller väldigt olyckligt med den iver som många landsting visar att begränsa slutenvårdsplatserna. Om nu mammorna avstår frivilligt från att ligga alla dagar på BB, kan sjukvårdspolitikerna i landstingen peka på att det inte finns så stort behov av vårdplatser och därmed minska antalet platser. Det tycker vi är mycket olyckligt, och det är en av anledningarna till att vi yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det här betänkandet innehåller flera regeringsförslag som riksdagen tidigare har beställt, bl.a. att förvärvsarbetande ungdomar under 16 år skall få rätt till sjukpenning, att väntetiden för ändring av den sjukpenninggrundande inkomsten skall förkortas, vissa kompletterande regler för timberäkning av sjukpenning och tillfällig föräldrapenning samt ett lagförslag om avdrag på föräldrapenning för sjukhusvård. Därutöver föreslår regeringen en försöksverksamhet med tjänstemannabeslut i okomplicerade arbetsskadeärenden, i syfte att rationalisera handläggningen. Det finns också ett förslag om att vårdbidrag och handikappersättning inte skall dras in vid tillfällig institutionsvistelse eller annan tillfällig vistelse för vård utom hemmet. Utskottet tillstyrker samtliga förslag, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och därmed avslag på reservationen, som handlar om avdraget på föräldrapenningen. Som jag nämnde, behandlar vi i dag ett förslag i den frågan som riksdagen tidigare har beställt. Vi har också fattat ett principbeslut och begärt en lagtext. Jag hänvisar till den debatt vi hade den 8 maj och till motiveringen i betänkandet.

Herr talman! Vi har i dag att ta ställning till bl.a. omfattande förändringsförslag från regeringens sida i propositionen Styrelserepresentation för de privatanställda. De nuvarande lagarna om styrelserepresentation jämte medbestämmandelagen har gett de anställda i företagen i vårt land långtgående möjligheter att få sina synpunkter och meningar beaktade i såväl företagsledningsfrågor som frågor av mer alldaglig karaktär inom verksamheten. De anställdas kunnande och erfarenheter har därigenom kunnat komma företagen till godo, vilket har inneburit en utveckling till fördel även för de anställda. Moderata samlingspartiet anser, med erfarenheter från vår nuvarande lagstiftning, att inflytandefrågorna fungerar väl och anser därför att regeringens proposition ej borde få medföra ändringar av sådan omfattning som förslaget innebär. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till avslagsyrkandet i reservation 1 från moderata samlingspartiet som är fogad till utskottsbetänkandet. Ett antal tunga remissinstanser har avstyrkt förslaget i dess helhet, vilket inte är alldeles vanligt.

Sådana konflikter tenderar att bli allt fler, inte minst i takt med löntagarfondernas alltmer ökande inflytande i näringslivet. De fackliga organisationernas legitimitet riskerar på detta sätt att ifrågasättas. Det är inte rimligt att man genom lagstiftning ger fackliga organisationer långtgående befogenheter i företag där de har någon eller några få medlemmar. Medlemmarna själva kan bäst bedöma i vilken utsträckning de vill bli företrädda i företagens styrelse av en facklig organisation. Det är ju inte rimligt att anställda blir företrädda i företagens styrelse av en organisation som de inte vill vara medlemmar i. De nuvarande reglerna om facklig representativitet motsvarande minst hälften av de anställda för att berättiga tillledamotskapi ett företags styrelse bör därför enligt vår mening bibehållas. Huvudregeln bör likaså vara att styrelserepresentanterna skall utses bland de anställda i berört företag. Frågan om antalet arbetstagarrepresentanter i styrelser får inte göras till en fråga om numerär. En utökning av antalet ledamöter skulle i många fall innebära ett tyngre styrelsearbete för samtliga ledamöter. Det är inte en styrelses storlek som avgör kompetensen, utan kompetensen avgörs av ledamöternas kvalifikationer, effektivitet och förmåga att motsvara alldeles speciella krav som ställs på en styrelses ledamöter. Mycket är också att betänka då det gäller hur olika företag väljer storlek på sina styrelser med hänsyn just till resp. styrelses sätt att arbeta. Många företag arbetar inom skilda områden eller branscher med stor geografisk spridning och kan även i andra avseenden ha varierande arbetsförhållanden och erfarenhet. Detta kan även gälla kommunala och statliga bolag. Det torde därför inte vara möjligt att ge alla dessa intressen representation i företagets styrelse. Problem som kan uppstå i dessa sammanhang kan lösas endast genom samverkan mellan de anställda och deras egna organisationer. Skadestånd i den arbetsrättsliga lagstiftningen bör inte införas innan en genomlysning och en analys har genomförts, vilket vi har föreslagit även i annat sammanhang. Att nu fatta beslut vore felaktigt med tanke på att vi i dag vet för litet. När det gäller denna fråga är det angeläget att man inför rätt till avdrag vid beskattning om ändringar skall ske. Propositionens förslag om ändringar i styrelseledamöters inflytande på verksamhetens inriktning och målsättning innebär ett kringgående av de regler som i dag gäller på det arbetsrättsliga området. I 2 § i MBL och i den bakomliggande utredningen till denna proposition framgår det att arbetstagarnas intresse för inflytande i dessa hänseenden måste få stå tillbaka. Det som avses är verksamhet av konstnärlig eller annan ideell natur, kooperativt, fackligt, politiskt eller annat opinionsbildande ändamål, exempelvis tidningsutgivning, religiös eller vetenskaplig verksamhet. I sådana företag eller organisationer skall arbetstagarnas representanter enligt MBL i styrelser inte få delta i vare sig beredning eller beslut där verksamhetens inriktning eller målsättning behandlas. I och med regeringens förslag till ändring på denna punkt i den här propositionen överger regeringen värnet för integriteten inom opinionsbildningen oavsett om den är politisk, religiös, vetenskaplig, facklig, kooperativ eller av annan ideell karaktär. Detta, herr talman, är mycket allvarligt. Lagstiftningen inom MBL och förslag till den lag om styrelserepresentation för privatanställda som vi nu behandlar kommer om förslaget går igenom inte att harmoniera. Vilken lag skall ändras? Blir det MBL? Vart bär det hän med ett beslut som detta? Opinionsbildningens integritet måste bibehållas. Jag ifrågasätter socialdemokraternas insikt i denna fråga. Eller är det med öppna ögon som ni fattar ett beslut som kommer att få konsekvenser som vi inte helt kan överblicka? Vad säger de socialdemokratiska förespråkarna i utskottet? Stora och omistliga värden kan faktiskt sättas på spel. Frågan om styrelseledamöters betalningsansvar kan inte få behandlas på det sätt som nu sker. Det är uppseendeväckande att ett lagförslag om en generell ändring av styrelseledamöters betalningsansvar som regleras i aktiebolagslagen presenteras som en mindre del i en proposition om styrelserepresentation för de privatanställda. En sådan fråga berör samtliga styrelseledamöter och får stora konsekvenser för aktieägarnas, inkl. de anställdas, förtroende för sitt företags styrelse. Att vara ledamoti ett företags styrelse skall innebära ett avsevärt ansvar och krav på en stor och helgjuten insats i styrelsens arbete. Det nu föreliggande förslaget urholkar detta ansvar. Inte minst de senaste årens händelser inom ett antal börsföretag visar nödvändigheten av att detta ansvar fortsättningsvis ligger kvar. Innan någon ändring kan bli aktuell måste enligt vår mening frågan närmare utredas. Riksdagen kan inte fatta beslut med anledning av ett förslag utan underlag — som det nu föreliggande förslaget faktiskt är. Socialdemokraternas agerande är högst anmärkningsvärt. Herr talman! Jag yrkar också bifall till den moderata reservationen 11 i utskottets betänkande.

Herr talman! Inledningsvis ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3, 4, 6, 7, 8 och 9. Jag vill något beröra reservation 4, som gäller de fackliga organisationernas inflytande i koncerner och speciellt de stora företagens internationalisering. Från centerpartiets sida anser vi att det är en styrka att de fackliga organisationerna har ett stort inflytande just vid internationalisering. Vi anser därför, kort sagt, att regeringen, de fackliga organisationerna och SAF har all anledning att fundera vidare över hur man skall garantera ett bra inflytande i sådana situationer. Jag vill också beröra reservation 6 och understryka det självklara i att det bör vara anställda och inte ombudsmän som skall företräda företaget i företagets styrelse, precis som Charlotte Branting sade.

Herr talman! För 15 år sedan beslutade riksdagen att införa styrelserepresentation för anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar. Det är sant, som Charlotte Branting sade, att det var folkpartiet som var först på den politiska arenan med att väcka det här förslaget. Det fanns ett stort motstånd från fackföreningsrörelsen och socialdemokratin. Men av någon anledning släppte man det motståndet och accepterade styrelserepresentation. Redan från början var vpk emot själva innehållet i styrelserepresentationslagen. De anställdas representanter skulle knytas upp till företagsledningens intressen och skulle bli bundna och inlemmade i det system som kapitalet har. Man skulle framställa någon form av lag som hade grundläggande intressegemenskap. Nu vet vi av utvecklingen att styrelseledamöterna har haft mycket svårt att inlemma sig och vara precis som kapitalet hela tiden. Man kan väl också säga att styrelserepresentationslagen var den första på 70-talet av en rad klassamarbetslagar. Den var alltså före MBL. De erfarenheter som man har vunnit av den här lagen under årens lopp visar att de arbetande inte har fått någon ökad makt över sitt arbete och sin position. De har snarare förlorat sin fackliga position. Man kan i många fall påstå att representanterna har blivit en gisslan i styrelsen. Den bedömningen gäller förhållanden över en lång tid. Inte heller spelar lagen någon stor offensiv roll. Generellt sett anser man väl inom fackföreningsrörelsen att det inte är någon hög position att sitta i företagets styrelse. Snarare är det så att styrelserepresentanten blir ganska isolerad, och det var tydligen också syftet med lagen — att de anställdas representant på något sätt skulle isoleras. Detta visar också lagens slagsida. Förslaget väcktes av folkpartiet och de borgerliga. Nu är ni med en mun mycket eniga om att lagen har varit bra. Det borde egentligen stämma socialdemokraterna till eftertanke. De nu föreslagna förändringarna i lagen är inte särskilt upphetsande. Det gäller sammanslagning av lagar, representationsrätten, att man får vara med längre i beredningsorgan, att de arbetande får komma in på ett tidigare stadium, bestämmelser om skadestånd — det är den typen av förändringar som föreslås. Det är inga avgörande förändringar när det gäller grundtanken. Och det handlar inte om några förändringar i maktförhållandena till de arbetandes förmån. Det var ganska klart att man redan 1972 i lagtexten och i förarbetena till lagen upphävde den facklige representantens partsställning. Han skulle inte vara någon part utan vara en del av företagets styrelse, som de andra. Han skulle alltså inte föra någon partstalan utan ha företagets övergripande intressen för sina ögon. Han skulle absolut inte ensidigt företräda sin grupps intressen. Med den utgångspunkten har styrelserepresentationslagen naturligtvis blivit vad den blivit för de arbetande. Den har blivit ett led i klassamarbetspolitiken, där medbestämmandefilosofin är förlängningen som knyter upp de anställda och de fackliga organisationerna till företaget. Om man sedan ansluter sig till hela filosofin och tror att företagets totala intesse också är arbetarnas intresse, då hamnar man i en position där fackföreningsrörelsen avväpnas inte minst ideologiskt. Och när nyliberalis — Prot. 1987/88:46 men inte nöjer sig med enbart klassamarbetet, som man gjorde på 70-talet, 16 december 1987 utan slår till och vill flytta fram sina positioner, då visar det sig att den = Go ga samlade fackföreningsrörelsen är ganska avväpnad. Den förlorar sina positioner och vet inte var den skall stå. Man upptäcker också att det finns motsättningar mellan detta arbetssätt och det grundläggande intresse som en fackförening skall ha. Detta är en erfarenhet som finns ute i basen. Därför är det inte något särskilt stort uppdrag att vara styrelserepresentant. Redan från början var det ganska klart att SAF:s målsättning var det övergripande: ökad produktivitet. SAF uttalade ganska klart att det var den övergripande målsättningen för all verksamhet. Då är det klart att det måste vara så, om man skall inlemmas på lika villkor.

Huvudfrågan för de arbetande är inte hur tidigt en representant får komma in i bilden utan hur stor makt och hur stora rättigheter en fackförening har. Sedan till diskussionen som gäller 2 § i MBL. Man skall vara med på ett tidigare stadium i beredningsorganen. I de organisationer som är undantagna skall man också få vara med tidigare i beredningen. Jag vill klart slå fast att det inte gäller beslut. Vi har yrkat avslag på de förändringar som föreslås i propositionen och vill ha ett helt annat förslag. När vi skall ta ställning till reservation 9, kan vi inte se att det är speciellt häpnadsväckande om de fackliga representanterna får vara med och framföra sina synpunkter även i de här organisationerna. Det är ju klart utsagt, både i förarbetena och i propositionen, att det inte handlar om att delta i besluten, och det tycker jag att man skall slå fast. Indignationen från visst håll tycker jag därför kan tonas ned något. Man kan väl ändå inte tro på — jag tänkte på de borgerligas representanter och Charlotte Branting — att de arbetandes verbala förmåga är så stark att man kan förändra beslut, t.ex. när en tidning skall utse chefredaktör. Det skulle vara skräp till ideell organisation som ändrade sig i det hänseendet. Men skulle man ändra sig, så kanske man hade fel från början. Det kanske inte är så dumt att de anställda åtminstone kan få ge uttryck för sina synpunkter. Vi i vpk har yrkat avslag på propositionen, och vi begär ett nytt förslag. I en styrelse skall facklig företrädare kunna vara partsrepresentant. Det skall inte föreligga sekretess, utan man skall kunna rådgöra med sin fackförening och arbetarna på ett mycket naturligt sätt. Den avgörande förutsättningen för att man verkningsfullt skall kunna ingå i en bolagsstyrelse är att man på något sätt har lagstadgade demokratiska rättigheter bakom sig och även vetorätt i vissa frågor.

Vi har yrkat 143 bifall till den här centermotionen — yrkandet återfinns i reservation 5. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationerna i detta betänkande.

Herr talman! Styrelserepresentationen för de privatanställda regleras i dag dels i lagen om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar, dels i lagen om styrelserepresentation för de anställda i bankinstitut och försäkringsbolag. I propositionen 1987/88:10 har regeringen föreslagit att bestämmelserna i dessa båda lagar sammanförs i en ny lag. Vidare föreslås vissa förändringar i den nu gällande ordningen för styrelserepresentationen, bl.a. att representationsrätten utvidgas att gälla även i företag, exempelvis kommissionärsföretag som inte har egna anställda men som stadigvarande sysselsätter minst 25 arbetstagare. Lagstiftningen om de anställdas representation i styrelsen bygger på tanken att de anställda i kraft av sitt arbete bör ha rätt både till insyn i och inflytande på bolagets verksamhet. Lagstiftningen om styrelserepresentation för de anställda är därmed en viktig del av de regler som skall garantera de anställdas inflytande i arbetslivet. Av propositionen framgår att de hittills gällande reglerna i allt väsentligt har fungerat tillfredsställande. Från fackligt håll har det emellertid framförts att det likväl finns brister i den gällande lagstiftningen. Den kritiken har gällt bl.a. frågor som rör arbetstagarrepresentanternas ställning i styrelsen och formerna för styrelsearbetet. Även det alltför begränsade tillämpningsområdet har ifrågasatts, liksom att det saknas sanktionsregler i de nu gällande lagarna. Herr talman! Innan jag övergår till att med några ord kommentera reservationerna som fogats till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1987/ 88:10 vill jag för ordningens skull yrka avslag på samtliga elva reservationer och bifall till utskottets hemställan. I reservationerna 1 och 2 yrkas avslag på propositionen i dess helhet. I den moderata reservationen hävdas att lagstiftningen på detta område fungerar väl och att det mot denna bakgrund är onödigt att vidta några förändringar i den gällande lagstiftningen. En rad skäl mot ökat inflytande anförs, såsom att en ökning av antalet arbetstagarrepresentanter till tre ledamöter och tre suppleanter skulle kunna leda till att göra styrelsearbetet tyngre för samtliga ledamöter. Det är självfallet så, att det inte är en styrelses storlek som avgör dess kompetens. Men utskottets majoritet utgår ifrån att den ökning av antalet arbetstagarrepresentanter som detta innebär sker med väl kvalificerade människor, som besitter både effektivitet och förmåga att motsvara de speciella krav som ställs på ett företags styrelse. Vänsterpartiet kommunisterna i sin tur har en helt annan utgångspunkt för sin reservation. De hävdar att de nu gällande lagarna är tandlösa instrument, att regeringens proposition inte innehåller de förutsättningar för styrelserepresentation för anställda som vpk har anfört och att propositionen då bör avslås. Utskottets majoritet har dock efter noggrann prövning inte funnit att det finns några bärande skäl för dessa avslagsyrkanden, och därmed yrkar vi avslag på båda reservationerna. Folkpartiet och centern har reserverat sig mot slopandet av representativi — Prot. 1987/88:46 tetsregeln och anför som skäl att om endast en ringa del av de anställda är 16 december 1987 organiserade, så kan styrelserepresentanterna sakna förankring hos de =, a anställda vid företaget. Vi har i Sverige en mycket hög organisationsgrad, och de fackliga organisationerna och deras medlemmar kommer säkert även i fortsättningen att göra sitt bästa, så att den av reservanterna befarade situationen inte skall behöva uppstå utan att de anställda har rejäla möjligheter att välja representanter som har förankring hos dem. Avslag på reservation 3. I reservationerna 4 och 5 befarar centern och vpk att internationaliseringen och bildandet av koncerner kan innebära risk för att de anställdas möjligheter till insyn och inflytande skall försämras. De arbetande och deras fackliga organisationer kommer enligt reservanternas uppfattning allt längre från de verkliga beslutsfattarna. Utskottet kan av propositionens motivskrivningar konstatera att regeringen är medveten om dessa frågor och kommer att noga följa utvecklingen på området. Det kan, om det visar sig nödvändigt, resultera i en undersökning om hur man på bästa sätt skall komma till rätta med förhållandena. Avslag på reservationerna 4 och 5. I reservation 6 avvisar folkpartiet och centern regeringens förslag om att arbetstagarrepresentanten inte ovillkorligen måste vara anställd inom företaget. Utskottet anser — liksom regeringen — att det givetvis är av stort värde både för företaget och för de anställda om arbetstagarrepresentanterna har sina anställningar hos företaget. Inom de fackliga organisationerna har man samma uppfattning, och man anser att man inte annat än i undantagsfall bör utse någon som inte är anställd i företaget till arbetstagarrepresentant. Aktiebolagslagen har inte något motsvarande krav. I vissa fall förekommer det redan i dag — bl.a. på vissa byggföretag — att man ansett sig nödsakad att tillfälligt välja någon som inte är anställd hos företaget. Det kan alltså någon enstaka gång uppstå en situation där man blir nödsakad att tillfälligt anlita en annan person, t.ex. en lokal ombudsman, för uppgiften. Detta är en möjlighet, samtidigt som lagförslaget ger uttryck åt att man i första hand bör anlita de anställda i företaget som arbetstagarrepresentanter. Utskottet tillstyrker den föreslagna lagregeln och avstyrker reservation 6. Den omständigheten att arbetstagarna i vissa större företag skall få utse tre styrelseledamöter i stället för två ger anledning till vissa justeringar av bestämmelserna om hur dessa skall utses, om organisationerna inte enas om annat. Hur arbetstagarplatserna skall fördelas mellan förbund som tillhör skilda huvudorganisationer finns reglerat — liksom hittills — även i den nya lagen. Remissinstanserna har i huvudsak godkänt förslaget. Utskottet vill dessutom understryka vikten av att organisationerna vid fördelningen av platserna i styrelsen strävar efter en bred representation. Med detta vill utskottet avstyrka reservation 7. Åtminstone i de större, men ibland även i de medelstora, företagen är det vanligt att viktiga frågor först bereds i speciella beredningsorgan. Arbetet i styrelserna blir säkert bättre om ärendena redan från början får en allsidig belysning. Om de anställda står utanför detta beredningsarbete, blir följden att frågorna i praktiken avgörs utan reell möjlighet för de fackliga representanterna att påverka. Regeringen har nu föreslagit att en arbetstagarrepre 145 sentant får rätt att närvara och delta i ett beredningsorgan bestående av styrelseledamöter eller befattningshavare i företaget, om det gäller ett ärende som senare skall avgöras av styrelsen. Centerpartiet har i reservation 8 anfört att någon ovillkorlig rätt till detta inte bör föreligga. Eftersom den föreslagna ordningen ofta redan tillämpas med goda erfarenheter, avstyrker utskottet även reservation 8. Utskottet tillstyrker också propositionens förslag om förtydligande av jävsreglerna i lagstiftningen och förhållandet till 2 § i MBL. Det sistnämnda innebär en klar regel för arbetstagarrepresentanterna i styrelsen för företag inom exempelvis press, radio och TV, att dessa inte får delta i styrelsens beslut i en fråga som rör verksamhetens mål och inriktning men väl i dess behandling av frågan. I övrigt vill jag hänvisa till utskottets bärande motiveringar i betänkandet och yrkar avslag på reservation 9. Med anledning av de synpunkter som har kommit fram tidigare under debatten vill jag också nämna att någon motsvarande reglering i nuvarande styrelserepresentationslagstiftning inte finns och att lagförslaget till sin konsekvens således innebär en inskränkning i nu gällande rätt för arbetstagarnas styrelserepresentanter. Skälet till den föreslagna inskränkningen och till att inte gå längre ges utförligt i propositionen på s. 63—65 och i betänkandet på s. 14. Den nya lagen tillförs bestämmelser om skadestånd. Dessa har i det föreliggande lagförslaget utformats efter välprövat mönster av skadeståndsbestämmelser i annan arbetsrättslig lagstiftning. Skadeståndet i den nya lagen avser endast situationer där arbetsgivare eller arbetstagarorganisation har brutit mot bestämmelser i denna lag och kan bestå av ekonomiskt och allmänt skadestånd. Utskottsmajoriteten tror tydligen mer på de små företagens förmåga att ha ordning på sitt styrelsearbete än reservanterna i reservation 10, som härmed avstyrks. Moderaterna i utskottet yrkar i reservation 11 att frågan om styrelseledamots betalningsansvar skall utredas vidare. Utskottsmajoriteten har inte funnit detta motiverat. Propositionens förslag med regler för personligt betalningsansvar är välavvägda och måste välkomnas — inte minst av det skälet att det har varit angeläget att klarlägga rättsläget. Det har under beredningen av detta lagstiftningsärende gjorts en fördjupad analys av dessa frågor. Resultatet —i form av justitiedepartementets promemoria, som redan har remissbehandlats — är väl ägnat att ligga till grund för vad detta klarläggande av det personliga betalningsansvaret enligt 13 kap. 2§ i aktiebolagslagen innebär. Lagutskottet har yttrat sig i ärendet och anser att det saknas anledning att ytterligare utreda frågan om styrelseledamots betalningsansvar. Arbetsmarknadsutskottet gör samma bedömning och yrkar avslag på reservation 11. Slutligen vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Av Lahja Exner vill jag efterlysa svar på de frågor som jag ställde i mitt första inlägg. De var mycket viktiga frågor som jag är övertygad om att en stor del av svenska folket vill ha svar på. Det gäller nämligen inte ändringar i ett lagförslag som inte betyder någonting utan ändringar med vittgående konsekvenser. Jag frågar: Varför har ni tagit bort er hand ifrån värnet om opinionsbildningens integritet genom den lag som ni nu föreslagit riksdagen att fatta beslut om? Jag fick inget svar på den frågan, men jag ställer den ännu en gång. Det är alldeles klart nödvändigt att få veta hur socialdemokraterna ser på den frågan och varför de har kunnat inta en sådan ställning, när MBL säger klart ifrån. Här får med andra ord de fackliga representanterna in en fot i någonting som det tidigare har varit omöjligt för dem att beträda — och det med all rätt. Vi utestänger inte deras inflytande, men vi har sagt att i vissa frågor måste deras inflytande begränsas. Det säger också MBL. Samma sak är det med styrelseledamöternas ansvar, som man nu faktiskt mer eller mindre naggar i kanten genom att det fortsättningsvis näst intill inte skall finnas några som helst skyldigheter att svara för vad styrelsen tar sig före. Jag frågar: Ger inte det som har hänt inom Fermenta skäl att tänka till, om inte ändå ett ansvar bör ligga kvar på styrelseledamöterna? Både anställda och aktieägare tror jag kräver detta. Jag tror även vi i riksdagen borde kräva det. Sedan vill jag till Lars-Ove Hagberg säga följande. Han omyndigförklarar tusentals fackliga arbetare i Sverige.

Herr talman! Det verkar nästan som om Erik Holmkvist inte hade lyssnat på vad jag sade. Jag har nämligen i mitt anförande också försökt att ge svar till honom. Vad beträffar de av honom åberopade uppgifterna innebär lagförslaget faktiskt en skärpning. Låt mig exemplifiera med Dagens Nyheters styrelse, där de anställdas representanter i dag sitter med på sammanträdena och deltar i besluten. Det kommer inte att vara möjligt enligt den nya lagen.

Jag vill också när det gäller Charlotte Brantings frågor hänvisa till motivtexterna i propositionen. Det är inte nödvändigt att i detalj reglera vilka organisationer som skall utse styrelserepresentanterna.

I regel uppnår man de bästa resultaten när det förekommer överläggningar mellan de berörda fackliga organisationerna.

Herr talman! Lahja Exner talar om en skärpning av den lag som vi diskuterar, men det är ett faktum att enligt MBL fackets representanter varken får delta i beredning eller i beslut i styrelse. Lagförslaget ger emellertid möjligheter för dem att vara med i beredning av ärende som sedan skall avgöras i styrelse. Det är alltså inte fråga om någon skärpning. I stället ger man facket möjlighet att få in en fot där det tidigare inte haft tillträde. Man ger de fackliga företrädarna möjlighet att vara med i beredning vad gäller verksamhet, inriktning och mål när det gäller ideell, kooperativ, facklig, politisk, religiös eller vetenskaplig verksamhet. Detta är ett faktum, Lahja Exner. Men ni tycks inte på socialdemokratiskt håll tveka på den här punkten. Jag tror att det finns all anledning till tvekan i det här avseendet. När det gäller skadestånd kan i dag mycket små förseelser av en arbetsgivare rendera denne tiotusentals kronor i skadestånd. Det kan inte vara rimligt att vi fortsätter på den vägen. Det här måste ses över. Vi kan inte fortsätta att bygga ut något som är en källa till mycken förtret och mycket stora kostnader. När det är fråga om förbiseenden skall skadestånd inte utgå, men här vill ni bygga ut möjligheterna ytterligare. Jag vill också säga några ord om en fråga som jag inte annat än marginellt tagit upp i mina två tidigare inlägg. Det händer att de anställda, kanske mer eller mindre mot sin vilja, får acceptera en utifrån kommande person som sin ledamot i en styrelse. Det kan gälla i ett litet företag lika väl som i ett stort. Det kan vara fråga om en ombudsman som har kontakt med många företag, kanske med liknande verksamhet. Lagen ger faktiskt utrymme för detta. Jag tycker inte att vi skall ge sådana möjligheter att en ombudsman kan väljas in som arbetstagarrepresentant i styrelserna för företag som konkurrerar kanske både tekniskt och ekonomiskt och på annat sätt med varandra. Det här är mycket allvarligt, och jag hoppas att socialdemokraterna tar sitt förnuft till fånga. Det är fråga om en ständig källa till oro bland företag och även bland företagens anställda.

Herr talman! Det är bara att beklaga att herr Holmkvist inte verkar att riktigt förstå den grundläggande skillnaden, nämligen den att MBL ju är en förhandlingsordning. Och i en bolagsstyrelse fattar man faktiskt beslut — den är inget förhandlingsorgan. När det gäller ombudsmän som kan ta plats i företags styrelser, vilket herr Holmkvist här berörde, kommer ju jävsreglerna att förhindra att en ombudsman kan ingå i fler än en styrelse samtidigt. Till Charlotte Branting vill jag säga att det endast är i undantagsfall som de anställda kan välja en utomstående — t.ex. en ombudsman — som sin representant i bolagsstyrelsen. Jag utgår från att de anställda i sådana fall väljer en ombudsman, som är väl förtrogen med förhållandena på just denna arbetsplats och som känner till de anställda och har goda relationer med dem. Detta är ju en förutsättning för att han över huvud taget skall bli vald. Jag tror alltså att det är onödigt att öronmärka några platser för någon speciell organisation. Det säger mig min erfarenhet, och den säger även att man kan komma överens om en rättvis och bred fördelning av platserna.

Herr talman! I den promemoria som har utarbetats inom arbetsmarknadsdepartementets rättssekretariat och som ligger till grund för regeringens proposition redovisas på ett klart och fullständigt sätt syftet med lagen om styrelserepresentation och lagen om medbestämmande i arbetslivet . Rätten för de anställda att med stöd av lagstiftningen om styrelserepresentation delta i företagens ledande organ utgör en betydelsefull komponent i det regelsystem som finns för att ge arbetstagarna medinflytande. Lagstift ningen om styrelserepresentation kan sägas utgöra en arbetsrättslig lagstiftning i den meningen att den rör förhållandet mellan arbetsgivaren och de anställda. Syftet med lagstiftningen om styrelserepresentation är att de anställda skall beredas insyn och inflytande i fråga om företagets verksamhet. Detta har klart kommit till uttryck i 1 § i nuvarande lag och föreslås komma till lika klart uttryck i det förslag till ny lag som kammaren nu behandlar. Reglerna i MBL om förhandlingar och information är likaså avsedda att ge de anställda insyn och inflytande i sådana frågor där företagsledningen— efter fullgjord förhandlingsskyldighet — ensam fattar beslut.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 Den bärande tanken har varit att det fackliga inflytandet genom medbestämmande inte skall tillåtas konkurrera med annat demokratiskt beslutsfattande eller träda de grundlagsfästa principerna om yttrandefrihet och tryckfrihet för när. Det är vid behandling i styrelsen av en fråga som styrelseledamöter får insyn i frågan och kan utöva inflytande på dess handläggning. Om de anställdas representanter i styrelsen för företag som avses i 2 § MBL får tillfälle att delta i styrelsens behandling av en fråga som rör verksamhetens mål och inriktning, kan det inte uteslutas — det är tvärtom troligt — att behandlingen av frågan får karaktär av förhandling. Det vore orimligt om sådan insyn och sådant inflytande — som inte kan ifrågakomma enligt MBL - i stället skulle kunna utövas av de anställdas representanter enligt lagen om styrelserepresentation. I motioner från alla partier utom vpk har nu föreslagits en annan lydelse av den aktuella 14 §. Jag var för min del övertygad om att hela utskottet skulle tillstyrka motionerna, men finner nu att socialdemokraterna inte vill att denna lag skall ge uttryck för samma principiella tankegång som MBL gör på denna punkt. Men ännu är det inte för sent att ansluta sig till reservation 9, vilken jag härmed yrkar bifall till. Jag hoppas att det är fler än Magnus Persson som vill medverka till att denna viktiga paragraf får en bättre utformning än den som utskottsmajoriteten har förordat.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1987/88:10 om styrelserepresentation för de privatanställda behandlas en av mig väckt motion, A7, om det angelägna i att även de anställda hos häradsallmänningar och allmänningsskogar i Norrland och Dalarna kan ges styrelserepresentation. Utskottet hänvisar kortfattat till vad statsrådet har framhållit i propositionen, där det sägs att det på lång sikt är otillfredsställande med en lösning som innebär att denna kategori anställda inte omfattas av den lag som vi nu står i begrepp att anta. Det borde vara självklart att anställda vid den form av gemensamt ägande som det här är fråga om bör ha rätt till styrelserepresentation. Det kan aldrig vara riktigt att valet av associationsform skall vara avgörande för om de anställda skall få styrelserepresentation eller inte. Jag vill framhålla det angelägna i att regeringen snarast återkommer med förslag om hur anställda vid s.k. besparingsskogar och olika former av skogsallmänningar skall få styrelserepresentation. Detta gäller inte bara besparingsskogar och häradsallmänningar i Norrland och Dalarna utan även de besparingsskogar och olika former av skogsallmänningar som finns i andra delar av landet. Det är mycket angeläget att anställda i alla former av gemensamhetsskogar, var i landet de än finns, får styrelserepresentation. Än en gång vill jag framhålla det angelägna i att regeringen snarast återkommer med förslag om hur frågan om styrelserepresentation skall lösas för anställda vid olika former av skogsallmänningar och besparingsskogar var i landet de än förekommer. Herr talman! Jag har för dagen inget yrkande.